Herr talman! Ärade ledamöter! Ärade åhörare! Jag tänker nu besvara den fjärde interpellationen i dag. Jacob Johnson har frågat mig om jag avser att presentera en proposition utifrån Avfallsutredningens betänkande så att riksdagen kan fatta ett beslut i frågan före valet 2014 och vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka materialåtervinningen i Sverige. Som Jacob Johnson skriver är bakgrunden till frågan Avfallsutredningens slutbetänkande som heter Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering och den presenterades för regeringen hösten 2012. Regeringen uppdrog åt utredaren att bland annat göra en översyn av avfallsområdet, särskilt avseende infrastrukturen kring insamling, och ansvarsfördelning för avfall från hushåll och andra aktörer. Regeringens övergripande syfte är att nå en mer effektiv och miljömässigt bättre avfallshantering som också underlättar för hushåll och andra aktörer att delta. Betänkandet innehåller många intressanta förslag för att främja en ökad återanvändning och återvinning. Frågan bereds inom Regeringskansliet och jag kan som Jacob Johnson säkert förstår inte föregripa denna beredning och därför inte gå in på konkreta frågor.

Herr talman! Tack, miljöministern, för det korta svaret! Låt mig på en gång beklaga det jag tycker är ett negativt besked från miljöminister Lena Ek. Det verkar ha gått troll i denna fråga. Ord som långbänk eller hyllvärmare blir allt vanligare för att beskriva regeringens oförmåga att komma till skott. Bakgrunden är väl känd men kan rekapituleras kort ytterligare en gång. I juli 2011 tillsatte miljöministern själv en särskild utredning med uppdrag att göra en allmän översyn. I den ingick att göra en översyn av avfallsområdets utformning och ansvar för insamling och omhändertagande av hushållens avfall. Som vi har hört kom betänkandet Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering i slutet av augusti 2012. Huvudförslaget i betänkandet är att kommunerna ska ha ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar från hushållen. Betänkandet sändes förra hösten ut på remiss, och en proposition i frågan aviserades i propositionsförteckningen i januari 2013 att komma före sommaruppehållet i år. Men den kom inte, och inte heller i samband med riksdagens öppnande i september fanns en sådan proposition med i listan som regeringen presenterade. Regeringen verkar handlingsförlamad, och man kan spekulera i att det beror på motsättningar mellan Närings och Miljödepartementen. Regeringens senfärdighet är olycklig. Vi har under en längre tid kunnat se hur materialåtervinningen minskar i vårt land. Minskningen sammanfaller för övrigt tämligen väl med den borgerliga regeringens tillträde. Till exempel redovisar EU att materialinsamlingen i Sverige har minskat från 190 kilo per capita 2007 till 166 kilo per capita 2011. Det är en minskning med 13 procent. Avfall Sverige redovisar andra siffror, nämligen en minskning från 164 kilo per person 2008 till 149 kilo 2012. Det är en minskning med ca 10 procent. Regeringen konstaterar för övrigt själv, i den aktuella budgetpropositionen för 2014, att materialåtervinningen från hushållen har minskat från, som de uttrycker det, 36 procent 2009 till 33 procent 2011. Det mesta tyder på att dagens system med återvinningscentraler vid köpcentrum inte är optimalt. En mer fastighetsnära insamling krävs, i enlighet med Avfallsutredningens förslag, och är något som de flesta kommuner förordar. Erfarenheter från till exempel Helsingborg visar att materialåtervinningen av förpackningar och tidningar ökade med 1,5 kilo per villa och vecka när man införde fastighetsnära insamling, vilket för hela kommunen motsvarade 1 200 ton från bara villahushållen. Helsingborg materialåtervinner också mer än dubbelt så mycket plast och metallförpackningar jämfört med rikssnittet. Även för tidningar och pappersförpackningar har man ökat materialåtervinningen avsevärt med den fastighetsnära insamlingen. Herr talman! Jag beklagar att miljöministern inte kan lämna något besked om vad som ska hända med Avfallsutredningens förslag. Att beredningen pågår i Regeringskansliet är knappast klargörande utan ger mer ett intryck av att frågan förvandlas till just en långbänk eller hyllvärmare. Jag kan i och för sig förstå att en regeringskoalition med olika partier kan ha svårt att komma överens. Men eftersom striden i denna fråga antingen står mellan två departement som leds av ministrar från samma parti, nämligen Centerpartiet, får man mer och mer intrycket av att frågan väl illustrerar hur svårt Alliansens gröna alibi, Centerpartiet, har att sätta miljöintressena före företagsintressena.
Herr talman! Jag kanske har en annan ingångspunkt i denna debatt än Jacob Johnson som mest talar om tidpunkten för propositionens avlämnande. Jag skulle vilja ta upp själva sakfrågan. Om kollektivtrafiken brukar jag säga att det ska vara rent och snyggt och att det ska vara lätt och tryggt att ha kollektivtrafik. När det gäller hushållens avfall är det till stor del samma sak. Det ska vara lätt att göra rätt. Det är det allra viktigaste. Vi vet alla hur det ser ut på många återvinningsstationer. Det ser ofta förfärligt ut helt enkelt. Detta är ytterst en livsstilsfråga, herr talman. Jacob Johnson får ursäkta, men jag tror att det är fel att göra det till en partipolitisk fråga. Det är en livsstilsfråga. Därför är det viktigt att ha en kraftfull opinionsbildning. Det ska vara lönsamt att hålla det snyggt vid återvinningsstationerna. Vi hade en kampanj för länge sedan, ledd av den tidigare ledamoten Sören Norrby, som hette Håll Sverige Rent. Den var viktig för det som vi nu ser. Det är säkert riktigt som Jacob Johnson säger att det kanske har gått lite upp och ned vad gäller hushållsavfallet, men totalt sett - det är viktigt att påpeka - har vi en effektiv hantering av hushållsavfall. Det hindrar inte att det finns många saker man kan fundera på, bland annat vad som ska vara förbjudet, vad det ska vara avgift på och vad som ska ingå i producentansvaret. Det är många olika frågor eftersom vi har många olika sorters avfall även från hushåll, alltifrån grenar till glasburkar. Jag tycker personligen, liksom säkert många med mig, att det för närvarande är ganska svårt att vara riktigt miljövänlig. Man ska spara på så många olika sätt. Ett problem som jag tror att många upplever är att man, när man kommer till en avfallsdeponi, ska stoppa avfallet i jag tror att det är sju olika tunnor. På ett område är dock återvinningen mycket hög, nämligen vad gäller tidningspapper. Ofta ser vi, inte minst i storstäderna, att folk går och samlar burkar. Man kan tycka att det ser tråkigt ut, men det är egentligen någonting mycket bra. De burkarna återanvänds väldigt effektivt. Man får dessutom pengar för dem. Jag brukar säga till dem som samlar burkar att det är bra att de tar burkarna från papperskorgarna, för då används de på ett bra sätt. En annan sak som vi utvecklat väl i Sverige jämfört med många andra länder är omhändertagandet av hushållssopor som går till förbränning. Det finns ett mycket högt energivärde i dessa sopor. Ett av de stora problemen i sakfrågan tror jag alltså är att det finns så många olika sorteringsmöjligheter - lampor med eller utan kvicksilver, genomskinliga eller färgade glasburkar och så vidare. Det är lite för många. Allra sist, herr talman, vill jag säga att många anser att återvinningscentralerna ligger alldeles för nära deras bostad medan andra anser att det är för långt att åka till dem. Det finns en stor motsättning i var de ska ligga. Jag nästan skräms när jag tänker på mig själv, som ofta kör bil till en återvinningsanläggning. Det är inte så där väldigt miljövänligt. Jag får anklaga mig själv på den punkten.

Herr talman! Frågan om avfall och kretslopp är komplicerad men av stor miljömässig betydelse. Som inte bara miljöminister utan också centerpartist känner jag stort ansvar för frågan. Det var Olof Johansson som efter FN:s stora Riokonferens införde Agenda 21-tänkandet i Sverige. Det var efter det som det lagstadgade producentansvaret kom. Det var då den svenska politiska diskussionen om kretsloppsfrågor kom i gång. Jag känner alltså som miljöminister ett stort ansvar för att föra frågan vidare. Det tar ett par år att föra en fråga genom hela Regeringskansliet, från det att tanken uppstår till utredning, remissomgång, beredning och förhandling, för att slutligen lämnas till riksdagen. Det innebär att jag beträffande den här frågan inte anser att det är en exceptionellt lång hanteringstid. Det finns ett enormt intresse för dessa frågor. Vi hade skickat ärendet på remiss enligt en normal remisslista. Förutom svaren utifrån den listan fick vi in ytterligare 126 svar. Det innebär att vi har att processa 256 remissvar. Det tar en viss tid. Under tiden som frågan bereds i Regeringskansliet kan man inte av respekt för dem som arbetat med utredningen och för dem som svarat på remissen, samt av respekt för den politiska och demokratiska processen, uttala sig om det konkreta innehållet. Det kan jag alltså inte göra i dag eftersom frågan är under beredning. Jag kan dock försäkra att det är en prioriterad fråga. Jag kan också försäkra att de teorier som torgförs av interpellanten Jacob Johnson om hur det står till mellan centerdepartementen och övriga departement är helt ogrundade.

Herr talman! Det är glädjande, och jag hoppas att det också visar sig. Miljöministern säger att det tar ett par år att bereda en sådan här sak i Regeringskansliet. Ja, men i januari föranmälde ni att det skulle komma en proposition i juni. Nu vet vi bara att frågan bereds. Vi vet inte ens om avsikten är att det kommer en proposition. Det verkar nästan som om regeringen vill retirera till ruta ett. Först tillsattes en utredning för att göra en översyn. När väl en proposition ska komma får vi inga besked om när det sker eller om den ens kommer. Kan det vara så att ministern tänker backa hela vägen och tillsätta en ny utredning? Jag hoppas att Lena Ek kan komma med ett klarläggande i den frågan. Låt mig göra några medskick till miljöministern i den fortsatta beredningen. Det är säkert inget okänt för ministern att det är viktigt att ta till sig remissvaren. Till exempel tillstyrker tunga brukarorganisationer som Hyresgästföreningen, Villaägarna, Sabo och HSB Avfallsutredningens huvudförslag att kommunerna ska överta ansvaret för insamlingen av tidningar och förpackningar. Hyresgästföreningen skriver i sitt remissvar att "det nuvarande systemet har stora brister. Nuvarande lagstiftning har inte tillräckligt styrande effekt för att förmå producenterna att utveckla insamlingssystem så att det blir enkelt för de boende att sortera sitt avfall." Det anknyter lite grann till vad Gunnar Andrén sade. På ett liknande sätt skriver Sabo: "Systemet har uppenbara brister. Producenterna har lagt fokus på att uppnå insamlingsmålen snarare än att skapa ett system som gör det enkelt för hushållen . Många av SABOs medlemsföretag har därför startat fastighetsnära insamling i egen regi för att skapa ordning och trivsel i bostadsområdena." Det finns som jag sagt tidigare tydliga bevis på att utsorteringen ökar när kommuner, som Helsingborg, inför fastighetsnära insamling. Det är naturligtvis inte så konstigt. Om det finns ett kärl direkt utanför bostaden där man kan lägga tidningar, förpackningar, glas och metall blir det mycket enklare och utsorteringen ökar. Jag beklagar åter, herr talman, att regeringen inte kommer till skott. Materialåtervinningen har minskat under regeringens tid vid makten. Man är medveten om problemet. Man tillsatte en utredning för två år sedan. Men man verkar oförmögen att ta ställning till sin egen utredares förslag. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Tiden går. Man kan misstänka att med den beredning som pågår kommer det ingen proposition, inte ens under våren. Sedan kommer valet och frågan går över till nästa regering. En lagstiftning kommer kanske inte på plats förrän 2016. Det betyder ytterligare år med osäkerhet för aktörerna, frustration hos medborgarna och risk för fortsatt sjunkande materialåtervinning.
Herr talman! Jacob Johnson är en erfaren riksdagsledamot och vet precis hur det går till när man arbetar med sådana här frågor. Vi fick in nästan dubbelt så många remissvar mot vad vi förväntade. Det kräver respekt. Vi förbereder, som jag sade, en lagrådsremiss. I övrigt kan jag inte gå in på det mer än att säga att frågan bereds i Regeringskansliet. Jag tackar för engagemanget som interpellanten visar i den här frågan.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för debatten. Jag är alltså inte nöjd med de, som jag tycker, uteblivna svaren. Jag beklagar återigen att regeringen inte kan ta ställning till sin egen utredares förslag. Jag anser att det ligger i regeringens ansvar att klara av sådant. Avfallshantering är en mycket viktig fråga, och den sjunkande trenden inom materialåtervinning under regeringens år vid makten kräver åtgärder. Miljön och brukarintressena måste enligt min uppfattning gå före företagsintressen i detta sammanhang. Det logiska, som också får stöd av de stora brukarorganisationerna och Naturvårdsverket, är att följa utredningens förslag om kommunalt ansvar för insamlingen. Jag och Vänsterpartiet kommer noga att följa regeringens agerande eller brist på detsamma i denna viktiga fråga.
Herr talman! Jacob Johnson vet som erfaren riksdagsledamot att man inte kan ge kommentarer så länge beredning pågår i Regeringskansliet. Han har också fått förklaringen till att det tar tid. Trots allt är det lite drygt ett år sedan jag fick ta emot en utredning på det här området. Med dubbla antalet remissvar mot det förväntade får man ha respekt för att det kräver beredningstid. Dessutom har jag under året engagerat mig i återvinningsfrågor genom att ta fajten för att öka insamlingsgraden vad gäller lågenergilampor. Där har det skett en fördubbling. Jag har visat ett tydligt engagemang i de här frågorna, och det kommer mer.